Fru talman! Jabar Amin har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till nödvändiga ändringar i skollagen för att fritidspedagoger även i fortsättningen ska vara ansvariga för verksamheten i fritidshemmen och vilka initiativ jag avser att ta för att kvalitetssäkra fritidshemmen. I och med den nya skollagen har en rad åtgärder införts för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet. Fritidshemmets betydelse lyfts fram genom att fritidshemmen nu regleras i ett eget kapitel i skollagen. Även fritidshemmets syfte har förtydligats, där fritidshemmet inte längre bara ska vara ett stöd i elevernas utveckling utan ska stimulera elevernas utveckling och lärande genom att vara ett komplement till skolan. Den nya läroplanen gäller därför även för fritidshemmet, vilket markerar samhörigheten mellan skola och fritidshem. Vidare har rektors ansvar för fritidshem tydliggjorts, och det anges i skollagen att huvudmannen har ansvar för elevgruppers storlek. Dessutom har det införts en bestämmelse om att eleverna ska erbjudas god miljö. Fru talman! Det är huvudmännen, kommunerna, som har ansvar för kvaliteten i fritidshemmet, och det är på det lokala planet som man avgör vilka resurser som ska tilldelas verksamheten. Vid resursfördelning är det viktigt att man tar hänsyn till skollagens bestämmelse om en god miljö och till betydelsefulla kvalitetsfaktorer som elevgruppernas storlek och sammansättning. Fritidspedagogerna utför ett viktigt arbete. De bidrar med sin kompetens till att erbjuda eleverna en meningsfull fritid och till att stimulera deras utveckling och lärande. För att stärka det pedagogiska uppdraget i fritidshemmen anges i den nya skollagen att det är lärare eller förskollärare som är behöriga för viss undervisning som ska bedriva undervisningen. I fritidshemmet ska lärare eller förskollärare som har en utbildning med inriktning mot arbete i fritidshem undervisa. Regeringen har infört en särskild utbildningsinriktning mot arbete i fritidshem inom grundlärarutbildningen som nu startat. Fritidspedagoger med en äldre examen som är inriktad mot enbart fritidshem ges från och med nästa år möjlighet att gå en kompletterande utbildning inom Lärarlyftet 2. Regeringen har som nämnts ovan vidtagit flera åtgärder för att kvalitetssäkra fritidshemmen. Frågan om fritidspedagogernas ansvar för verksamheten i fritidshemmen bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma i frågan. Fru talman! Sedan interpellationen ställdes för snart två månader sedan och svaret formulerades har jag meddelat att vi avser att återkomma med en förändrad bestämmelse som innebär att fritidspedagoger med äldre examen också har rätt att ansvara för undervisning i fritidshemmen.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. I början av december lämnade jag en interpellation där jag frågade om utbildningsministern tänker ändra regelverket för att möjliggöra för fritidspedagoger att även i fortsättningen ansvara för verksamheten inom fritidshemmen. Några veckor senare meddelade regeringen, efter massiv kritik även utifrån, att man kan tänka sig att ändra i skollagen så att fritidspedagoger självständigt ska kunna ansvara för undervisningen på fritidshemmen. Det var precis det min fråga handlade om. Det är positivt att regeringen har tagit till sig av kritiken och vill ändra i skollagen. Fru talman! Den 2 mars förra året debatterade vi här i kammaren betänkandet om lärarlegitimation. Vi i Miljöpartiet yrkade avslag på regeringens proposition om lärarlegitimation. Inget annat parti yrkade avslag på propositionen. Vi yrkade inte avslag därför att en lärarlegitimation är dålig i sig - det kan tvärtom vara en bidragande åtgärd för att utveckla skolan - utan vi yrkade avslag eftersom propositionen var ogenomtänkt. Den var ett hastverk och ett lapptäcke med flera brister. Vi yrkade att propositionen skulle skickas tillbaka till regeringen för en omarbetning. Låt mig visa ett tydligt exempel på hur galet regeringens legitimationsreform slår mot bland annat fritidspedagoger. Jag har fått ett mejl från en tjej som heter Sara Petersson. Det är en studerande som nu i dagarna går färdigt en utbildning vid universitetet i Göteborg. Hon skriver följande: Jag har samma utbildning, och jag har gått exakt samma kurser som flera andra tjejer som nu ska välja att ta förskollärare som titel. Det kan jag också göra, men jag vill gärna bli fritidspedagog. Det kan jag också bli, och det kan även de andra tjejerna bli, med den utbildning som jag har gått. Dessa kurser på högskolan i Göteborg är samma för vissa av oss. Är det då inte rimligt att jag som har läst samma kurser ska kunna bli legitimerad? Jag har all den kompetens som efterfrågas. Jag har den kompetens som en förskollärare tar med sig nu i januari 2012, och ändå är jag varken behörig eller har kompetens att få lärarlegitimation. Med anledning av Sara Peterssons nyss upplästa mejl tänker jag passa på att fråga utbildningsministern, och det har jag frågat tidigare, om regeringen är beredd att se över legitimationsfrågan och bevilja även fritidspedagoger rätten till legitimation eller om regeringen tänker fortsätta att neka fritidspedagogerna den rätten.

Fru talman! Det gläder också mig att ministern har ändrat ståndpunkt till viss del. När vi satt här i kammaren för ett tag sedan och lyssnade på en interpellationsdebatt mellan ministern och Mikael Damberg som handlade just om legitimationen för fritidspedagoger var ministern ganska tydlig med att fritidspedagogerna inte är lärare och inte har den kompetens som lärare har. Jag skulle vilja fråga ministern om han fortfarande har den inställningen. För att följa upp Jabars fråga: Är det möjligt att ministern tänker ändra sig även när det gäller legitimationen för fritidspedagoger?
Fru talman! Låt oss först bara klara ut att vi talar om två olika frågor. Den ena är om fritidspedagoger som har en äldre examen - och med äldre examen menas de examina som utdelats fram till och med nu, alltså innan reformen - ska bli legitimerade. Mitt svar på den frågan var och är: Nej, det är inte regeringens avsikt. Det är lärare som ansvarar för undervisningen i skolan och i förskolan som, om de uppfyller kriterierna, ska vara legitimerade. Fritidspedagoger är inte lärare. Fritidspedagoger har ett mycket viktigt arbete, men de är inte lärare. Regeringen kommer inte att föreslå att fritidspedagoger ska omfattas av lärarlegitimationen. Det finns en lång rad andra grupper i skolan som också har en lång akademisk utbildning och som inte heller är legitimerade, till exempel syokonsulenter - alltså studie och yrkesvägledare - skolpsykologer, elevvårdspersonal och så vidare. De har långa akademiska utbildningar bakom sig, men de är inte lärare och omfattas inte av lärarlegitimationen. Fritidspedagoger är inte lärare. Det är en mycket viktig arbetsgrupp, men de är inte lärare och omfattas inte av lärarlegitimationen. Det är detta som många har varnat för, alltså att legitimerar man en grupp kommer fackförening efter fackförening att vilja att just deras grupp också ska bli legitimerad, men man måste sätta gränser. Lärarlegitimationen omfattar lärare och förskollärare. Det har riksdagen bestämt. Det är precis rätt som sades här att Miljöpartiet var det enda partiet som hade en annan uppfattning när riksdagen fattade detta beslut. Gunilla Svantorps parti och Vänsterpartiet var mycket tydliga med att det ska vara just den här avgränsningen som regeringen föreslog. Ingenting har inträffat som har ändrat detta sedan riksdagen fattade beslutet, utan det vi känner till i dag kände vi också till då. Det är dock inte detta som interpellationen handlar om, utan den handlar om fritidspedagogernas ansvar för fritidshemmet. Jag tycker, efter att ha analyserat detta under hösten, att det bör ske en justering av lagstiftningen på det sätt som också Jabar Amin, uppfattar jag det som, förespråkar i sin interpellation. Jag meddelade före jul att regeringen kommer att föreslå en sådan förändring. Det innebär att de som har en äldre fritidspedagogexamen inte måste gå en kompletterande utbildning, utan de kan med sin äldre examen vara ansvariga för undervisningen på fritidshemmet och leda fritidshemmets verksamhet. Jag skulle dock säga att det i framtiden är önskvärt att allt fler har undervisningskompetens i ämnen på lågstadiet i kombination med att de samtidigt kan verka på fritidshemmet, därför att det möjliggör så mycket större pedagogiska samordningsfördelar i arbetet mellan skolundervisningen och fritidshemmet. Det är önskvärt men det är inte längre ett krav, utan även de som har en äldre examen får ansvara för detta. Legitimation avser vi inte att införa. Där står vi fast vid det beslut som regeringen och Socialdemokraterna var överens om förra året i riksdagen.

Fru talman! Utbildningsministern säger att det är flera grupper i skolan som inte får legitimation och tar bland annat syokonsulenter som exempel. Men de andra grupperna förlorar inte rätten att utöva ansvar, vilket ni har föreslagit när det gäller fritidspedagoger. Plötsligt ska de inte få ansvar för att leda den verksamhet som de har lett. Där är det en stor skillnad. Men nu tänker regeringen ändra sig på den punkten, och det är ett glädjande besked. Vi kan dock notera att regeringen har målat in sig i ett hörn gällande lärarlegitimationen. Man fortsätter att neka fritidspedagogerna lärarlegitimation trots att många av dem har exakt samma utbildning som många förskollärare som nu får legitimation har. Regeringens strategi tycks gå ut på att alla ska vara lärare med inriktning på fritidspedagogik. De som i dag så att säga bara har en fritidspedagogutbildning behöver nu komplettera den genom att läsa in behörighet i praktisk-estetiska ämnen. Inga andra ämnen är möjliga. Det är otänkbart med en fritidspedagog med behörighet i exempelvis matematik i utbildningsministerns värld. Fritidspedagogyrket kan bara kompletteras med praktisk-estetiska ämnen. Bara då blir legitimationen tillgänglig, enligt regeringen. Det är Lärarlyftet 2 som ska lösa alla knutar, anser Utbildningsdepartementet. Den vidareutbildning som finns i praktisk-estetiska ämnen inom Lärarlyftet 2 handlar om undervisning som bedrivs utifrån kapitel 3 i läroplanen för grundskolan. Om en fritidspedagog läser in denna kompetens blir han eller hon behörig att jobba också med den fritidspedagogiska verksamheten som styrs utifrån kapitel 1 och 2 i samma läroplan. Det är alltså kompetensen i andra ämnen som ska styra huruvida behörighet och legitimation också ska ges för personalen i fritidshemmen. Min fråga är: I vilken annan del av skolans verksamhet styrs lärarens behörighet på detta sätt? Vad är det som gör en fritidspedagog mer lämpad att ansvara för verksamheten för att han eller hon läser in praktisk-estetiska ämnen i Lärarlyftet, och varför bara dessa ämnen? Vad är det som gör att en fritidspedagog blir en bättre fritidspedagog med praktisk-estetiska ämnen i bagaget men inte med matematik, språk eller geografi? Jag hoppas att utbildningsministern har möjlighet att svara på de frågeställningarna.

Fru talman! Längst ned i interpellationssvaret från Jan Björklund kan man läsa att regeringen har vidtagit flera åtgärder för att kvalitetssäkra fritidshemmen. Då måste jag få ställa en fråga. Är det att kvalitetssäkra fritidshemmen att ge så diffusa signaler att väldigt många människor som har utbildat sig till fritidspedagoger känner att de nog får göra något annat i livet än att fortsätta jobba som fritidspedagog? Det håller i alla fall inte jag med om. Jan Björklund pratade också om att de som har en äldre examen nu tydligen ska få ansvar men inte bli legitimerade. Jag tycker att det är en väldig inkonsekvens i det. Vi fick i utbildningsutskottet häromdagen en föredragning från Skolverket om att lärarna inte är medvetna om att de kan få legitimation i 14-15 olika ämnen, till exempel för att man har OÄ, orienteringsämnen som det hette på den tiden, i sin utbildning. Nu kan man alltså få en legitimation i till exempel fysik och kemi som man kanske inte alls har undervisat i. Å ena sidan säger Jan Björklund okej till att man kan få legitimation för någonting som man kanske aldrig har undervisat i, å andra sidan säger han nej till människor som har en gedigen utbildning och har jobbat i 20-30 år. Det är väldigt inkonsekvent. Vi i Socialdemokraterna sade i vår motion att vi inte ville stoppa lärarlegitimationen men att vi såg detta som ett första steg. Det var vi mycket tydliga med, och vi gav er också i uppdrag att återkomma med förslag, vilket vi ännu inte sett.
Fru talman! Jag inser att den dag man ska strama upp vilka som får jobba i skolan och inte kommer det vara en rad grupper som plötsligt finner att de gärna vill jobba i skolan men inte har rätt kompetens. Det är det som är hela idén! Vi ska lyfta kvaliteten i skolan! Det finns naturligtvis alla möjliga grupper som tycker att de också borde få vara med. Det är ju hela idén med legitimationsreformen att det ska bli strängare vilka krav vi ställer på dem som jobbar i skolan, vad de har för utbildning, kompetens och kunnande. Det är ju hela idén! Jabar Amin argumenterar i sitt senaste inlägg som om vi inte hade förflyttat oss. Det har vi ju. Vi har ju gjort precis den förändring som Jabar Amin efterfrågar, så att de som har fritidspedagogutbildning också av en äldre sort får ansvara för fritidshem. Nu återstår frågan om de också ska legitimeras. Det menar vi att de inte ska. De är inte lärare. Det är precis rätt som Jabar Amin och Gunilla Svantorp pekar på att vi i Sverige har ett väldigt autonomt högskoleväsen. Lärosätena lägger själva upp utbildningar. En del har säkert gjort så att de lagt ihop förskollärar och fritidspedagogutbildningar. Jag kan inte detaljerna i det brev som Jabar Amin läste upp, men det sannolika är att det handlar om att två personer har gått i samma undervisningsgrupp. I så fall kan ju en sådan person be om att få kvittera ut en förskollärarexamen, så kan han bli legitimerad, om nu legitimationen är det centrala i livet. Då kan man bli det. Fritidspedagogexamen berättigar inte till legitimation, men om man uppfyller alla krav för en lärarexamen kan man begära ut en sådan. Då får man legitimation. Det finns väldigt många utbildningsinriktningar på våra universitet och högskolor. När man bestämmer sig för legitimation måste man samtidigt dra en gräns någonstans. Om allt blir legitimerat fyller det ju ingen funktion. Vitsen är att ha väldigt tydliga kompetenskrav. Då är det examen det handlar om. En examen på respektive utbildning är naturligtvis legitimationsgrundande. OÄ fanns i 70-talets och 80-talets läroplaner. Det var orienteringsämnen - en ämnesbeteckning på sju olika ämnen som hade klumpats ihop. Vi har sedan delat upp det i samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Det innefattar ämnena samhällskunskap, historia, geografi, religion, fysik, kemi och biologi. Det är det som ingår i begreppet OÄ. Den som har en behörighet i OÄ från 70-talets lärarutbildning blir i det nya systemet behörig på mellanstadienivå i dessa sju ämnen som ingår i OÄ. Om man sedan har undervisat i detta eller inte har inte med legitimationen att göra. Legitimationen är ju en bekräftelse på att man har den formella kompetensen. Man kan bli legitimerad om man har en examen från en lärarutbildning även om man har jobbat med andra saker än att vara i skolan under tio år. Man blir legitimerad trots det, för man har sin examen och sin kompetens. Om ni vill införa krav på ett antal års undervisning också, Gunilla Svantorp, är det bra om du berättar det. Då blir det naturligtvis betydligt färre som blir legitimerade. Jag har dock hittills inte uppfattat att det är det ni vill. Ni har tyckt att bestämmelserna har varit för stränga, inte att de har varit för generösa. Men om ni i Socialdemokraterna efterfrågar en sådan förändring får ni gärna nämna det för lärarkåren, så får vi höra reaktionen.

Fru talman! Utbildningsministern talar om kvalitet. Får en fritidspedagog bättre kvalitet eller blir bättre kvalificerad genom att läsa bara estetiska ämnen och inte språk eller andra ämnen? Är det detta ni menar med kvalitet? Du sade samma sak för ungefär två månader sedan, alltså att det är kvaliteten som är viktig. Sedan dess har ni ändrat er. Tack för det! Det märks att frågan om fritidshemmen och om fritidspedagogernas behörighet har blivit obekväm för regeringen. Det går inte att förstå vad regeringen egentligen vill ha sagt här. Jag läste nyligen om ett initiativ där en professor i pedagogik från Stockholms universitet, en lärarutbildare i Jönköping och två experter från Lärarförbundet ska ta fram och konstruera fritidspedagogik som eget skolämne med egen kursplan. Detta är ett alternativt sätt att lösa upp den knut som regeringen har slagit på sig själv i den här frågan. Om fritidsverksamheten blev eget ämne skulle legitimation kunna ges utan att någon behöver gå omvägen via Lärarlyftet 2. Det skulle också ge en nationell styrning med bättre måluppfyllelse och kvalitet än vad som är i dag. Min avslutande fråga till utbildningsministern är hur han kommer att ta emot det förslag jag talade om här och vad han och regeringen mer tänker göra för att förbättra kvaliteten i fritidshemmen.
Fru talman! Vi gör nu den lagförändring som jag uppfattar att interpellationen handlade om. Jabar Amin kan visst inte riktigt vara glad över att det han vill blir uppfyllt, utan han måste vara kritisk och kritiserar det ena efter det andra. Det går tydligen inte att säga: Tack, vad bra! Vi är överens. Men jag säger det gärna. Vi är överens om det här, och det är bra. Sedan fyller Jabar Amin på med ytterligare sju frågor om brev jag inte har fått och så vidare. Jag ska besvara dem när jag har fått brevet. Det lovar jag. Min grundläggande inställning är att den reform som gjordes på 1990-talet där man försökte gifta ihop lågstadiet och fritidshemmen var rätt tänkt. Tidigare var ungarna några timmar på förmiddagen på lågstadiet och sedan gick de ett antal kvarter till en ny byggnad, fritidshemmet, med helt annan personal, och där var de på eftermiddagen innan föräldrarna kom och hämtade dem. Det var en ganska konstig samhällsorganisation vi hade. Nu har vi slagit ihop skolan och fritidshemmet. De är under samma tak och i samma byggnader. Ofta är de i olika lokaler i byggnaden, men det är samma rektor som är ansvarig. Jag vill att man jobbar ännu mer intimt. I tanken med den nya lärarutbildningen ligger att man blir både lågstadielärare och fritidspedagog samtidigt. Läraren och fritidspedagogen är samma person, inte två olika personer. Alla blir inte det, men en del kan välja en sådan utbildningsinriktning, och jag tror att det är klokt för lågstadiets och fritidshemmens framtida utveckling att vi gör så. Jag uppfattar att de förslag som Jabar Amin nu lägger fram - jag har kanske inte uppfattat dem i detalj - egentligen går ut på att vi ska sträva efter att lågstadieläraren och fritidspedagogen också i framtiden ska vara olika personer. Jag tror att det är dumt att göra så. Nu har vi gjort den här reformen. Sedan måste vi hitta övergångsbestämmelser för alla dem som har en äldre utbildning. Det går alltid att skruva och justera, och vi har just aviserat att vi tänker göra det här. Man kan jobba vidare med detta, men den långsiktiga strävan bör vara att den person som är fritidspedagog också kan gå in och undervisa i skolämnen i skolan, både för att få en heltidstjänst och för att få ytterligare integrering mellan skolan och fritidshemmet.